Herr talman! Herr Sträng frågade hur centern kan ansluta sig till ett sådant förslag som det här föreliggande skatteförslaget. Av det anförande som herr Sträng nyss har hållit får man nog det intrycket att han något har glömt bort det ursprungliga förslaget, den del av propositionen där enighet råder mellan det förslag som socialdemokraterna lade fram i våras och det förslag som läggs fram i propositionen av den nuvarande regeringen. Det finns anledning att erinra om att detta förslag innebär att marginalskatten i inkomstgrupperna 25 000-30 000 kr. sänks från 20 till 10 96, en sänkning med 10 96, och i inkomstgrupperna 30 000-35 000 kr. från 22 till 15 96, en sänkning med 7 96. I gruppen 35 000 till 40 000 kr. sänks enligt båda förslagen marginalskatten från 28 till 21 96, en sänkning med 7 96. I gruppen 40 000 till 45 000 kr. föreslår socialdemokraterna en sänkning med 5 96, medan regeringen föreslår en sänkning med 796; det är en skillnad på 2 26. Där stannar det socialdemokratiska förslaget när det gäller skattesänkningen. Regeringen föreslår ytterligare en sänkning i skiktet 45 000 till 50 000 på 3 26. Det är närmast en avrundning av skattesänkningsförslaget att gå en bit högre upp och sänka den direkta marginalskatten. Det finns anledning att påminna om detta, därför att man får nära nog intrycket att i detta skattesänkningsförslag låginkomsttagarnas intressen inte alls har beaktats. Som jag sade i mitt förra inlägg medför en högre arbetsgivaravgift att kommunalskatterna påverkar priserna, och det är ingalunda någon fördel för låginkomsttagarna. Den andra frågan om arbetsgivaravgiften och det avgiftsfria beloppet behandlar vi i morgon i samband med det utskottsbetänkande och den proposition som berör denna fråga. Principen om ett avgiftsfritt belopp har även herr Sträng accepterat. Frågan gäller nu storleken av detsamma. Hela frågan om arbetsgivaravgiften är ju föremål för utredning; det föreligger ett krav på differentierad arbetsgivaravgift. Frågan om det avgiftsfria beloppets storlek får vi återkomma till i morgondagens debatt.

Herr talman! Herr Sträng tog upp vårt krav om att man skulle befria kommuner och landsting från allmän arbetsgivaravgift och menade att det var, om inte omöjligt, så i varje fall mycket svårt att genomföra, därför att det skulle åstadkomma en rad komplikationer. Han anförde ett skäl som han ansåg vara betydelsefullt, nämligen att de kommunalanställda hade tagit hänsyn till arbetsgivaravgiften för kommuner och landsting i avtalsrörelsen, och skulle man avskaffa den skulle det skapas ett nytt läge. Det skulle vara besvärligt, menade han, därför att de kommunalanställda skulle då kräva en motsvarande löneförhöjning och komunernas ekonomi skulle inte förbättras. Men, herr Sträng, staten betalar ju ingen allmän arbetsgivaravgift för sina anställda. Om herr Strängs logik håller, och han brukar ju hålla styvt på logik, så skulle de statsanställda kräva motsvarande förbättringar av sina löner och det skulle ha skapat precis samma problem under de här åren som han menar att vi skulle få på den kommunala sektorn. Jag är verkligen inte motståndare till att de kommunal och statsanställda får löneförbättringar. Jag tror inte att problemet skulle bli så stort, men det är herr Sträng som har anfört den här argumentationen. Därför vill jag peka just på det förhållandet att staten inte erlägger någon allmän arbetsgivaravgift. Jag tror inte att det har skapat så stora komplikationer när det gäller avtalsrörelserna och lönefrågorna. Jag vet att budgetministern har ordet efter mig och det var två frågor han inte svarade på, som jag vill be honom belysa. Han sade i ett tidigare anförande att det förslag regeringen har lagt fram är bättre än andra redovisade förslag för löntagarna. Det är inte riktigt, herr budgetminister, därför att det förslag som vpk har lagt fram ger reella skattesänkningar för löntagarna och är alltså bättre än det förslag som regeringen har lagt fram. Det andra han hävdade, och där en annan fråga står obesvarad, var att det i propositionen fanns en hederlig redovisning av de kommunala skatteeffekterna av det här förslaget. Jag har bläddrat ett par gånger till i propositionen. Kan herr Mundebo tala om på vilken sida i den framlagda propositionen som det står vilka effekter genomförandet av regeringens förslag får för den kommunala utdebiteringen och hur mycket det kommer att höja de kommunala skattesatserna? Och var finns redovisningen av hur mycket de kommunala skatterna kommer att höjas för de vanliga inkomsttagarna? Det skulle vara intressant för alla att få svar på de här frågorna.

Herr talman! Först till herr Hermansson: Läs s. 14 i propositionen. Där framgår det som jag nämnde, att redovisningen utgår från en kommunalskatt på 27 kr. Däremot redovisas inte de samlade effekterna för de kommunala skattesatserna av det här inkomstskatteförslaget. Kommunalskatterna för 1977 är fastställda innan detta förslag har behandlats i riksdagen. Det går ju, som jag har sagt flera gånger, icke att exakt avgöra vilka effekter ett sådant förslag får, för det beror också på prisoch löneutvecklingen under 1977, och för den kan vi i dag endast göra prognoser. Genom att de sociala avgifterna höjs med bara 1,5 96 ger vi kommunerna ett bättre underlag för den kommunala ekonomin under 1977. Jag kan förstå att herr Sträng menar att det tidigare förslaget var väl avvägt. Det var ju i hög grad herr Sträng som svarade för den avvägningen och satte sin prägel på förslaget, och då är det naturligt att han kan vara oroad för varje förändring i avvägningen. Jag menar att det är en fördel att skattelagstiftningen är väl förankrad bland löntagarorganisationerna, och det har huvudsakligen varit till fördel att överenskommelser har gjorts under gångna år. Men riksdagen skall ju icke i varje detalj, i varje enskildhet, vara bunden av sådana överenskommelser. Jag är inte säker på att det är till fördel vare sig för staten eller för löntagarorganisationerna att år efter år göra bindande överenskommelser om skatten som riksdagen har att effektuera. Överenskommelserna är f. ö. ändå ofullständiga, eftersom de inte omfattar de betydelsefulla kommunalskatterna. Nu innebär det skatteförslag, som har framlagts, för de heltidsarbetande skatteminskningar som motsvarar bruttoinkomstförändringar på 9, 10 eller 11 926, och det är några procentenheter mera än i andra redovisade alternativ. Jag skulle tro att när de fackliga förhandlarna sätter sig vid förhandlingsbordet kommer de att märka att det föreliggande skatteförslaget är en bra grund för förhandlingar och att förhandlingarna snarare kommer att underlättas av det förslaget. Det har sagts att vi lagt för stor vikt vid de heltidsarbetande i debatt och redovisning. Jag menar att ett skattesystem har en fördelningspolitisk roll och att den är väsentlig. Men kan skatterna verkligen användas till att utjämna inkomstskillnader mellan heltidsarbetande och deltidsarbetande? Är det inte naturligt att man, när man redovisar ett förslag och just i det löneförhandlingssammanhang det redovisas, utgår från de heltidsarbetandes situation? Det kan vara många samhällsinsatser som behövs för att klara de deltidsarbetandes problem. Men det handlar i första hand om arbetsmarknaden, socialpolitiken, barnomsorgen m.m. Skattesystemets fördelningspolitiska roll måste väl gälla inom jämförbara grupper, i det här fallet gruppen heltidsarbetande. Jag noterar med glädje att herr Sträng när det gäller marginalskatterna börjar få en växande förståelse för att marginalskatterna är ett problem i skattesystemet. Nu menar han att förändringen inte är så stor då marginalskatterna sänks med 2-3 procentenheter. Jag har precis samma mening. Det är inte en stor förändring, men det är ytterligare några steg på vägen mot att sänka marginalskatterna. Flera steg återstår innan vi har fått rimliga marginalskatter i det här landet. Detta är några steg, vi kommer att ta flera. Sedan vill jag beröra ett par områden som vi får tillfälle att återkomma till när förslag föreligger. Först inflationsskyddet i skattesystemet, som riksdagen under nästa år kan få tillfälle att diskutera med utgångspunkt i ett konkret förslag. Då kan vi se vad ett inflationsskydd i skattesystemet verkligen innebär och behöver inte grunda diskussionen på spekulationer och obestyrkta antaganden. Jag vill emellertid notera att den ledare i Svenska Dagbladet som Gunnar Sträng citerade ur också talade om in , dexreglerade skatter och menade att sådana är rimliga och lämpliga. Det är rimligt och lämpligt med indexreglerade skatter till skillnad från att indexreglera löner. Nu är Svenska Dagbladets ledare varken för mig eller för Gunnar Sträng några Gudsord, men skall vi utgå från de ord som fanns i den skall vi konstatera att tidningen förordade indexreglerade skatter och fann dem såväl rimliga som lämpliga. Vi bör också notera, eftersom det sades att vissa länder var på väg att lämna sådana system, att både i Europa och ute i världen finns det flera länder som har indexreglering av skatterna. Jag kan peka på sådana europeiska länder som Danmark och Nederländerna, och utanför Europa exempelvis Canada. Ett annat område som vi får anledning att återkomma till gäller finansieringen. Vad vi nu gör är alltså en skatteomläggning, och vi avväger en finansiering som svarar mot de förändringar av inkomstskatteskalorna som vi gör. Det är säkert en lång och god erfarenhet som Gunnar Sträng redovisar då han menar att inflationens effekter bör vara till fördel i utformningen av en statsbudget. Det är en enkel metod att få in mera pengar till statskassan om man utnyttjar inflationens effekter på inkomstskatteskalorna. Det är en god metod för den som gör budgeten, men det är inte en god metod för löntagarna. För då skall man tala om vad det verkligen handlar om — en skatteskärpning.

Herr talman! Herr Josefson svarade på något helt annat än det jag tog upp. Han måtte inte ha förstått vad jag menade. Han hänvisade till att regeringen har accepterat det skatteförslag som den socialdemokratiska regeringen presenterade i maj månad, och visst har den det. Men vad jag ville ha sagt var: Hur kan man från centerpartiets sida, där man ändå har sina stora väljargrupper inom samma inkomsttagarläger som socialdemokratin, vara med om att skyffla ut en halv miljard extra till sådana inkomsttagare som ligger mellan 65 000 och 150 000 kr.? Det gick herr Josefson helt förbi, och jag förstår honom. Det är inte särdeles angenämt att tala om. Visst var jag med på att man skulle frilägga 18 000 kr. i egenavgift för företagarna. Jag var med på det under stora protester, det kan nog erkännas av dem som var med och förhandlade. Men det var i ett läge där riksdagen hade den sammansättningen att eftergiften fick lov att göras för att vi över huvud taget skulle få Haga II, dvs. en vettig uppgörelse i inflationsbekämpande riktning. Men att i dag lägga på ytterligare och gå upp till 30 000 kr. finner jag inte något som helst sakligt underlag för. Herr Hermansson säger: Staten betalar ju inga arbetsgivaravgifter. Men, herr Hermansson, det är ju staten som delar ut alla dessa skattesänkningar, och de tillkommer även de statsanställda. Visst skulle vi bokföringsmässigt kunna roa oss med att notera en avgift från statens sida som går till staten för att sedan utbetalas i form av skattesänkning eller något annat. Men så formella är vi inte. Det är litet annorlunda när det gäller det privata näringslivet och kommunerna. Det är statsskatten som sänks och man tar in avgiften för att betala den. Men vi är inte så sofistikerade att vi ser detta som något specifikt bokföringsarrangemang, som tydligen herr Hermansson gör. Sedan vill jag vända mig till herr Mundebo. Det är naturligtvis ingen fördel att år efter år göra skatterevisioner. Tyvärr är läget sådant att vi får göra det för 1977 och jag skulle inte bli överraskad om vi får göra det även för 1978. Att sedan komma fram till mer permanens i skattepolitiken är önskvärt. Men det är en utomordentligt svår fråga, det kan jag bara varsko om. De fackliga förhandlarna är inte glada över de förändringar herr Mundebo gjort i skatteförslaget. Det har deklarerats från Landsorganisationens sida. Genom denna förskjutning i avvägningen mellan olika inkomsttagargrupper är man nu från LO:s sida tvingad att begära 40-50 öre extra för de lågavlönade, med de komplikationer detta innebär. Det menar jag är någonting som herr Mundebo borde ha tänkt på. För att folk skall få klart för sig vad det är fråga om beskrev jag marginalskatteprocenten på ett särskilt sätt. Att sänka marginalskatten från 65 till 64 kr. eller från 65 till 63 kr. spelar ingen roll. Det är mer en optisk effekt än en reell effekt. Skall man angripa det problemet får man göra det i större format, och då kostar det självfallet en hel del pengar - var nu de skall skaffas. Slutligen, herr talman: Danmark är kanske inte det rätta exemplet om man skall tala om välsignelsen av de indexreglerade skatterna.
Herr talman! Det är ett felaktigt påstående när herr Sträng säger att den ökade kostnaden för skatteomläggningen på 500 milj.kr., som regeringsförslaget innebär, enbart skulle beröra inkomsttagare över 65 000 kr. Som jag sade i mitt förra inlägg sker sänkningen av marginalskatten i inkomstgrupper mellan 40 000 kr. och 65 000 kr. En betydande del av skattesänkningen kommer dessa inkomstgrupper till del. Den största skillnaden ligger mellan inkomstgruppen 45 000-50 000 kr., där marginalskatten sänks med 3 96, och inkomstgruppen 40 000-45 000 kr., där marginalskatten sänks med 2 8. Detta är innebörden i regeringens förslag, och det bör man beakta.

Herr talman! Det är inte så, som herr Sträng nu försökte inbilla oss, att jag har krävt att staten skulle börja betala allmän arbetsgivaravgift. Vad jag har krävt är att kommuner och landsting skall slippa betala allmän arbetsgivaravgift. Mot det invände då herr Sträng att det skapade så stora problem avtalsmässigt för de kommunalanställda och i relationerna mellan kommunerna och deras anställda. Då invände jag att jag hade svårt att förstå det, eftersom det inte hade uppstått några problem i relationerna mellan staten och de statsanställda av det förhållandet att staten inte betalar någon allmän arbetsgivaravgift. Det var det diskussionen gällde. Jag kan inte finna att herr Sträng har presenterat någon övertygande argumentation för att det skulle vara omöjligt att slopa den allmänna arbetsgivaravgiften för kommuner och landsting. Det kunde herr Josefson tidigare inte heller göra. Och då tycker jag att det finns allt skäl för riksdagen att överväga det förslag som vi har ställt och ansluta sig till det. Sedan vill jag konstatera att när herr Mundebo skall tala om den hederliga redovisning av de kommunala skatteeffekterna av förslaget som har gjorts i propositionen hänvisar han bara till följande formulering på s. 14: ”Kommunal utdebitering = 27:00 kr.”. Det är möjligt att man inte kan ha så stora anspråk på en borgerlig regering, men till den grad är jag faktiskt inte beredd att sänka anspråken ens på en borgerlig regering att jag kan acceptera att bara angivandet av den troliga kommunala utdebiteringen nästa år skall kunna kallas en hederlig redovisning av de kommunala skatteeffekterna av det förslag som regeringen vill att vi skall anta. Anspråken från medborgarna är säkerligen betydligt större, herr Mundebo.
Herr talman! Herr Josefson är slarvig med siffror. För årsinkomster upp till 45 000 kr. är den gamla och den nya regeringens skatteskalor identiska. Sedan ligger det en förbättring ovanpå 45 000 kr. med en hundralapp, vill jag minnas, i regeringens förslag. Men de 400 kronorna i extra skattesänkning utfaller inte förrän man kommer upp i en inkomst på 65 000 kr. Dessa 400 kr. i extra skattesänkning gäller sedan hela vägen ända upp till 150 000 kr. Det är detta som kostar en halv miljard. Den skattesänkningen finner jag inte något sakligt underlag för att speciellt centerpartiet skulle ha gått med på — så vida det inte är så, som jag har försökt förklara, att man genom något slags okristligt byte har fått 480 kr. extra till var enskild jordbrukare och småföretagare. Herr Hermansson och jag kan ju fortsätta det här litet sofistikerade resonemanget hur länge som helst. Staten har ju betalat ut skattesänkningen till sina anställda, och det har statens anställda tagit hänsyn till när de har förhandlat. Kommunerna har inte genomfört någon skattesänkning till sina anställda. Om då kommunerna slipper från avgiften där deras anställda redan har räknat in den i lönehöjningsutrymmet bör de ha rimliga anspråk på att få tillbaka de lönehöjningarna från kommunerna. Kommunerna har inte finansierat skattesänkningen — det är staten som har gjort det.

Han skulle ha kritiserat den om finansministern — i fall valet från min synpunkt sett hade gått riktigt den 19 september — hade hetat Sträng. Om den finansministern hade presenterat en lika dålig proposition som herr Mundebo nu har gjort hade han med rätta blivit utsatt för en förödande kritik. Och det har väl herr Mundebo blivit utsatt för tidigare här i dag och även i massmedia. Men jag vill ändå påminna om den diskussion som fördes i valrörelsen, framför allt mellan moderaterna och folkpartiet. Folkpartiledaren herr Ahlmark —- numera rätt konstigt kallad vice statsminister — påstod att moderaternas skatteförslag skulle leda till en nedrustning av försvaret eller ställa folkpensionärerna på gatan. Det skulle inte finnas något samhällsekonomiskt utrymme för att behålla försvaret på den nuvarande nivån eller ge folkpensionärerna en förbättrad standard.

Och det är väl möjligt att han gör rätt i det, för han håller ju därmed ihop en regering som redan håller på att knaka i sina fogar. Vad herr Bohman också har sagt under många år som företrädare för moderata samlingspartiet är att vi skall syfta till att få en sänkning av det totala skattetrycket i samhället. Har man lyckats med det genom denna proposition? Nej, det har man naturligtvis inte gjort. Vad han också sade vid utfrågningarna i massmedia var att moderata samlingspartiet inte kunde tänka sig att gå med på en höjning av arbetsgivaravgiften — eller löneskatten, som de älskar att kalla den, och jag accepterar även den benämningen. Nu har moderaterna accepterat en höjning av den s.k. löneskatten med 1,5 96. Men vad moderaterna har lyckats med sedan valrörelsen 1973 är att få de svenska skattebetalarna att tro att inkomsttagare med normala inkomster betalar 63-65 96 av sina inkomster i skatt. De gömmer det under beteckningen marginalskatt och säger att ”vi syftar till att få ned marginalskatten till 50 26”. De flesta skattebetalarna har i dessa dagar fått sina slutskattsedlar och kan då lätt räkna ut totalskatten i procent på årsinkomsten 1975. De skall då finna att de absolut inte betalar 63 eller 65 26 som moderatledaren under några år har inbillat dem. Herr Mundebo har stått här och sagt nu — moderaterna har sagt det tidigare — att man syftar till att ingen skall betala mer än 50 96 i marginalskatt. Det betyder ju en betydligt lägre totalskatt än vad vi har f.n. Sedan otroligt många år, så länge jag har varit intresserad av politik, har alla partier i den svenska riksdagen slagit vakt om principen att medborgarna skall betala skatt efter bärkraft. Sänker man nu skatteuttaget så att det inte får överstiga 50 926, så minskar man ju också samhällets inkomster. Men samhället behöver de inkomsterna. Jag skulle vilja ha ett svar av den nu försvunne budgetministern: Vem skall då erlägga de inkomster som samhället behöver? Det måste naturligtvis bli de som tillhör de lägre inkomstgrupperna.

Både herr Wärnberg och herr Sträng har varit inne på detta problem tidigare. Jag vill bara fråga budgetministern: Hur stor kommer den aviserade höjningen av energiskatten att bli? Vilka verkningar kommer den att få? Det har sagts att vi har ett högt löneläge i vårt land och därmed dålig konkurrenskraft på den utländska marknaden. Det finns de som har talat om lönestopp, dvs. ingen inkomstökning för de anställda. Men mig veterligt har inga företrädare för någon arbetsgivarorganisation, inte ens någon talesman för den djupt splittrade regeringen, sagt att vi också borde införa ett utdelningsstopp för dem som har satsat kapital i företagen. Vill man ha stopp för de anställdas löneökningar, borde det i rimlighetens namn vara konsekvent att kräva stopp för utdelningarna till dem som har inkomst av det kapital som finns insatt i företagen. På s. 14 i utskottsbetänkandet står det att den föreslagna skatteomläggningen har utarbetats efter överläggningar med löntagarnas organisationer och syftar till en uppgörelse mellan parterna på arbetsmarknaden utan alltför stora nominella löneökningar. Ja, enligt massmedia har ett Nr 46 sammanträffande ägt rum; men såvitt jag förstår av referaten var både Onsdagen den LO och TCO otroligt missnöjda med regeringens tankar om hur skat 15 december 1976 teförslaget för 1977 skulle se ut. Därefter har också SACO anslutit sig = till kritikerna och förklarat sig icke kunna acceptera regeringsförslaget. Sänkning av den Jag skulle vilja fråga någon från de nu helt tomma regeringsbänkarna = statliga inkomstom det har förekommit något slags överläggningar med arbetsgivaror = skatten, m.m. ganisationerna — med Svenska arbetsgivareföreningen, med Svenska företagares riksförbund, med Industriförbundet eller några andra. Något sådant har inte redovisats i den, som jag tidigare sade, dåliga propositionen. Om sådana överläggningar inte har förekommit, är det tydligen så att regeringen känner sig så lierad med dessa organisationer att den har kunnat lägga fram ett skatteförslag för 1977 som den är säker på att arbetsgivarna helt skall acceptera. Vi vet ju att regeringen företräder privatkapitalistiska intressen. Den förra regeringen hade gjort upp med löntagarnas organisationer om ett skatteförslag för 1977. Vi vet att den regeringen var en demokratisk socialistisk regering, och en av hörnstenarna i socialismen är solidaritet. Det nu föreliggande regeringsförslaget bygger tydligen antingen på ett medgivande eller på en tyst överenskommelse med de privatkapitalistiska organisationerna, och det betyder att vi har fått ett egoistiskt skatteförslag. Det är tydligt att egoismen kommer att vara utgångspunkten för den nuvarande regeringens arbete.

Vi föreslår riksdagen att avslå dem, och utskottsmajoriteten uttalar varken positiva eller negativa synpunkter på motionsförslagen. Före den 19 september finns det i regel krav på att motionerna skulle överlämnas till den eller den utredningen. Nu avfärdas motionerna av utskottet utan något som helst uttalande om gillande eller ogillande och överlämnas till 1972 års skatteutredning. Den utredningen satt ju och funderade när dessa motioner väcktes. Varför motionerade man då, när man nu kan skriva in i utskottsbetänkandet att nu vet vi att 1972 års skatteutredning sysslar med dessa problem? Visste inte motionärerna i januari månad i år att 1972 års skatteutredning även då sysslade med exakt samma problem? En del av motionärerna är i dag regeringsledamöter. Det förvånar mig att de inte har tagit med sina egna motionsförslag från januari månad i den proposition som vi nu behandlar. Det hade varit naturligt att förelägga riksdagen sådana förslag till förändringar som de tidigare krävt att den förra regeringen skulle lägga fram förslag om till innevarande riksmöte. Jag är som sagt förvånad, och kanske många andra också är det. Jag vill bara kommentera en av motionerna. Den har väckts av en moderat som heter Adolfsson. I motionen föreslås att skatten på över 47 tidsarbete och extrainkomster skall vara maximalt 50 96. Låt mig göra det enkla tankeexperimentet att motionen hade bifallits. Det hade betytt att metallarbetaren, som på sin övertid tjänar kanske 40 kr. i timmen, hade betalat 20 kr. i skatt och fått behålla 20 kr. för egen konsumtion. Men hans verkställande direktör, som i dag har ett kontrakt som innebär årslön, och kompisarna i direktörsklassen skulle omedelbart ha sett till att de fått ett kontrakt som ger dem 40 timmars arbetsvecka. Allt därutöver skulle ha varit övertid. De har i dag en mycket längre arbetsvecka, det skall vi alla erkänna, och förmodligen gör de också rätt för sina relativt stora löner. Den verkställande direktören hade säkert fått en timlön på 300 kr. vid övertid. Vad hade han vid en maximering till 50 96 skatt på övertidsarbete fått behålla? Jo, 150 kr. mot metallarbetarens 20 kr. Den borgerliga majoriteten i skatteutskottet tycker tydligen att det är riktigt att skicka en sådan motion till 1972 års skatteutredning för att där behandla den och grunda ett förslag på. Som ledamot av 1972 års skatteutredning kommer jag att protestera vilt, om den nu borgerliga majoriteten i utredningen kommer att försöka att framlägga ett sådant förslag.

Hur skall detta fungera i verkligheten? Om vi nu över huvud taget kommer att kunna bli färdiga till november 1977, skall ju remissmyndigheterna ha en rimlig chans att uttala sig om det förslag som utredningen kommit fram till. Sedan skall förslaget departementsbehandlas, därefter utskottsbehandlas — om propositionen nu hamnar på riksdagens bord — och efter behandling i utskottet under några veckor skall det också riksdagsbehandlas. Tror propositionsskrivaren och den borgerliga majoriteten i skatteutskottet att det finns möjligheter att gå in i ett nytt skattesystem stegvis fr.o.m. den 1 januari 1978? Jag tror att det är dömt att misslyckas, detta försök från den borgerliga regeringens sida liksom så många andra försök som den gjort.

Herr talman! I anslutning till den här propositionen har det väckts två motioner, men dessutom har det behandlats inte mindre än 25 olika motioner som väckts vid riksdagens början, däribland partimotioner från såväl centern som folkpartiet. Vad man kan sakna skulle vara moderata samlingspartiets partimotion, men det är inget olycksfall i arbetet att den inte finns med. Med anledning av regeringsskiftet återtogs den när vi började höstriksdagen. Det finns emellertid vissa saker i moderata samlingspartiets partimotion som för fyllighetens skull borde ha redo = Nr 46 visats i betänkandet. Onsdagen den Inom moderata samlingspartiet har vi ju den uppfattningen att mar 15 december 1976 ginalskatterna i förening med stigande priser är det som för en vanlig —— Li inkomsttagare äter upp det mesta av löneökningarna, såvida inte stats — Sänkning av den makterna ingriper med särskilda skattepolitiska åtgärder. Det är detta = statliga inkomstsom vi tycker är den från samhällsekonomisk synpunkt allvarligaste bris — skatten, m.m. ten med vårt nuvarande skattesystem. Vi tycker också att det är orimligt att man arbetar med detta år efter år utan att i stort sett någonting görs för att komma till rätta med marginalskatteproblemet. Det är utan tvivel det som har medverkat till de senaste årens stora prisstegringar. För betydande grupper är också marginaleffekten än värre än den som beror på sambandet med stats och kommunalskatterna. Det sammanhänger med systemet för sociala bidrag — bidrag som trappas ned med stigande inkomster. Tyvärr är det våra barnfamiljer som främst drabbas i det sammanhanget; där kan uppstå verkliga Pomperipossaeffekter, som med nuvarande system är mycket svåra att rätta till. Vi har sagt i den partimotion som vi nu har återkallat att man måste basera skatterna på inkomsttagarnas skatteförmåga och att skattesystemet och systemet för sociala bidrag måste samordnas. För oss framstår en skattereform som ger rättvisare skatter, och framför allt en rättvisare marginalbeskattning, som en utomordentligt viktig social reform. Men eftersom de sittande skatteutredningarna har fått tilläggsdirektiv och order att arbeta snabbt har vi vissa förhoppningar om att man inom en rimlig framtid skall kunna nå ett vettigt resultat, som skall gagna oss alla. Herr Kristenson raljerar litet grand med motionerna och med utredningarna — som ju funnits förut också — men det verkar precis som om herr Kristenson har glömt bort ett viktigt faktum, nämligen att det blev en förändring i majoriteten efter det senaste valet och att vi nu har en borgerlig majoritet i stället för en socialdemokratisk. Det är en så pass viktig sak att den förtjänar att nämnas i sammanhanget. Låt mig sedan beröra de motioner som lämnats in i anslutning till propositionen. Socialdemokraterna påstår i sin motion att de tidigare skattesänkningarna verksamt har bidragit till att dämpa inflationstakten utan att löntagarna som i andra länder fått bära bördan genom en försvagning eller minskning i de reellt disponibla inkomsterna. Löntagarna, det är ju vi konsumenter. Jag skulle vilja fråga herr Kristenson: Om inte löntagarna-konsumenterna får bära bördan av prisstegringar och inflation, vem är det då som får bära den? I våras framhöll socialdemokraterna vikten av att den ekonomiska politiken under resten av 1970-talet inriktas på att, som det står i motionen 25 ”långsiktigt stärka vår produktionsförmåga och vår internationella konkurrenskraft”. Det heter vidare: ”Det är endast härigenom som vi kan trygga sysselsättningen och skapa arbete åt alla. Det är först då som vi får möjlighet att på sikt skapa en balans i våra utrikes betalningar. 49 50 För att åstadkomma den balansen måste kostnadsutvecklingen —--- vara under kontroll --=—-.” Sedan har då s i motionen ett sjupunktsprogram mot inflationen, där två av punkterna heter Återhållsam kostnadsutveckling samt Prisövervakning. Jag tycker för min del inte att kostnadsutvecklingen har varit speciellt blygsam. Priserna har rusat i väg ganska bra, och trots prisövervakning har det skett en markant prisstegring. Sedan finns det en punkt som heter Skatteomläggning. Vi har inte sett den skatteomläggningen. Vi har sett de fortsatta skatteprovisorierna. En punkt heter Stimulans av investeringar, sparande och hög produktivitet. Om den kan sägas att det tyvärr inte finns någon vidare lust i dag i svenskt näringsliv att investera. Den höga produktiviteten existerar inte heller, det vet vi alla, utan produktiviteten ligger snarare på en mycket låg siffra. Detta gör att man måste säga att socialdemokraterna misslyckats såväl med att skapa ett rättvist skattesystem som med att klara av den ekonomiska politiken och inflationen. Jag tycker inte att man behöver några långa utredningar eller ingående analyser för att bevisa detta. Det bästa beviset är att de har måst fortsätta år efter år med dessa ständiga skatteprovisorier. När det nu kom en ny regering fanns det inte möjligheter att ändra på ett sådant här förhållande omedelbart, men man har gjort ändringar till det bättre, så att effekterna blir större och kommer fler människor till godo med detta förslag än med s-förslaget. I sin motion säger socialdemokraterna: ”Anledning saknas emellertid att ge skattelättnad i de högsta inkomstlägena.” Det är därför som deras förslag har stannat vid 50 000 kronors inkomst.

Vitsen med en sådan här skatteomläggning är ju att minska den totala kostnadsökningen för att bl.a. vår internationella konkurrenskraft inte skall bli ännu sämre än den är. Därför blir regeringsförslaget med sitt bredare omfång ett verksammare medel än vad det socialdemokratiska förslaget var. Nu har även vpk väckt en partimotion med anledning av denna proposition. Den har enhälligt avstyrkts av skatteutskottet, och man skulle därför kanske inte behöva säga så mycket om dess yrkanden, vilka ju är kända tidigare från olika sammanhang. Men det finns en passus i vpk-motionen som jag tycker förtjänar att omnämnas. Vpk säger där: ”De tre partierna försöker nu inbilla allmänheten att de vill ge en genom snittlig löntagare en skattesänkning med 2000 kr. år 1977. Deras agitation är en bluff. Enligt skatteförslagen får lönearbetarna själva betala sin ”skattesänkning” genom höjda arbetsgivaravgifter, som i verkligheten är avdrag från lönerna. Dessutom kommer kommunalskatter och priser att stiga, vilket blir en direkt belastning.” Herr Hermansson har i dagens debatt också förfäktat dessa uppfattningar. Till det skulle jag vilja säga att vad regeringen framhållit — detta framgår även av propositionen 42 — är att det bara är fråga om en sänkning av den statliga inkomstskatten. Det tror jag inte ens att vpk kan bestrida. Vidare tycker jag att vpk borde ha läst propositionen litet noggrannare, främst s. 12, där det står att det inte är försvarbart i dagens läge att totalt minska skatternas andel. Därför måste man kompensera inkomstbortfallet genom andra inkomstförstärkningar för staten. Det är inte heller första gången som vi har förelagts ett sådant här förslag, utan detta sker nu för femte eller sjätte gången. Men egendomligt nog har jag vid tidigare tillfällen, när socialdemokraterna lagt fram förslagen, aldrig hört vpk agera på detta sätt och påstå att det är fråga om en bluff. Det har man först nu kommit på. Vpk borde inte heller vara ovetande om att moderata samlingspartiet när vi diskuterat skatteprovisorier tidigare hävdat att det inte är fråga om skattesänkningar utan endast en omfördelning av skattetrycket. Men inte ens då fick vi medhåll från vpk. Nu kan man fråga sig om det gäller en skattesänkning eller en skatteomläggning. Vpk hävdar ju att det är fråga om en skatteomläggning. Däremot tror jag att herr Wärnberg sade att förslaget visade en brist på 3 miljarder kronor och att det alltså inte var totalfinansierat. Om det är en brist på 3 miljarder kronor, måste detta innebära att det har inträffat en viss skattelättnad. Men jag tycker att detta är något som vpk och s får göra upp sinsemellan. Vpk påstår alltså i sin motion att vårt förslag är en bluff. Men då borde partiets ledamöter också leva som de lär. De framför i sin motion bl.a. krav på en sänkning av den direkta statsskatten med 5 600 milj.kr., och finansieringen av detta vill de ordna genom en höjning av arbetsgivaravgiften. Tidigare i motionen påstår de alltså att höjda arbetsgivaravgifter i verkligheten är detsamma som avdrag från lönerna, som lönarbetarna själva får betala. Men sedan föreslår man att 5 600 milj.kr. skall finansieras genom höjning av arbetsgivaravgifterna. Jag tycker att bluffanklagelsen under sådana förhållanden slår tillbaka mot upphovsmännen själva och att det i stället är vpk som försöker bluffa den övriga delen av riksdagen. Men jag är väldigt förvånad, herr talman, över att vpk blottställer sig på detta sätt; det brukar man faktiskt inte göra. Jag har, herr talman, inget annat yrkande än om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag skulle vilja säga till herr Söderström att jag i mitt inlägg tydligt talade om att det i dag finns en borgerlig majoritet i samtliga skatteutredningar. Jag talade också om att de tydligen skall lägga fram förslag, om de nu skall följa de motioner som de borgerliga partierna väckte i januari månad. Det förslag som väntas från den skatteutredning jag sitter med i kan jag i varje fall inte ansluta mig till. Vidare yttrade herr Söderström något som kanske är värt en replik. Han sade, om jag uppfattade honom rätt, att det är löntagarna som skall betala den statliga konsumtionen. Ja, det är alldeles klart. Det är alla vi som har inkomster som får avstå ett privat konsumtionsutrymme för att vi skall få möjlighet att skapa ett statligt eller samhälleligt konsumtionsutrymme som bestäms av de olika värderingar vi kan ha. Men jag sade också i mitt anförande att den skatt som skall tas ut för att betala den statliga konsumtionen skall utgå enligt principen skatt efter bärkraft. Och inte kan väl herr Söderström påstå att det skatteförslag som vi i dag behandlar på något sätt utgår från principen skatt efter bärkraft — eftersom man ger den största skattesänkningen åt dem som har relativt hyggliga årsinkomster. Den förra propositionen, som den borgerliga regeringen drog tillbaka, hade en annan profil i det avseendet. Sedan säger herr Söderström att företagen i dag inte har någon lust att investera. Det är möjligt att företagen bedömer situationen så att det inte är någon idé att investera i dag för den investeringen kommer inte att bli lönsam. Men man menar att vi skall kunna investera om vi får ett lönestopp. Därför försökte jag i mitt anförande säga: Varför kräver man bara lönestopp? Kan man inte också kräva ett stopp på utdelningarna till aktieägarna och föreslå att de pengarna används till att investera i maskiner och byggnader. Nu blinkar lampan, så jag har inte mer tid kvar, men jag kanske kan återkomma.

Herr talman! Herr Söderström gjorde två påståenden i polemik mot vpk:s förslag och vad jag hade framfört i kammaren. Bägge påståendena var felaktiga. Det första gällde diskussionen huruvida det här handlar om en skattesänkning, som påstås av dem som har lagt fram propositionen, eller om det bara är en skatteomläggning. Herr Söderström sade att det hade ju varit på samma sätt tidigare när den socialdemokratiska regeringen lade fram förslag. Dessa förslag hade i huvudsak samma innebörd som de propositioner som den borgerliga regeringen har lagt fram. Herr Söderström påstod då att vi från vårt partis sida inte hade kritiserat den socialdemokratiska regeringen på denna punkt på samma sätt som vi nu kritiserar den borgerliga regeringens förslag. Detta påstående är felaktigt. Vi har framfört precis samma kritik varje gång man har gjort sådana här skatteomläggningar och påpekat att det handlade om en omläggning och icke om någon reell sänkning för löntagarna — som det har påståtts av dem som lagt fram förslagen. Jag kan belägga det med utdrag ur riksdagens protokoll och med uttalanden från partistyrelsemöte i valrörelsen i augusti 1976 — då vi ännu inte hade en borgerlig regering — som riktade precis samma typ av kritik som jag i dag har riktat mot herr Mundebos förslag. Påståendet är alltså inte korrekt. Sedan menade herr Söderström att det var falskt av oss att kritisera det borgerliga förslaget och sade att löntagarna i själva verket får betala den s.k. skattesänkningen genom höjda arbetsgivaravgifter, som är avdrag från lönerna. Han ansåg att det var fel och återföll på oss själva när vi karakteriserade det borgerliga förslaget som bluff. Ordet bluff har jag använt i ett sammanhang där det gällt att påpeka att det inte handlar om någon skattesänkning med över 2 000 kr. för de stora löntagargrupperna. Jag tror att det efter min debatt med herr Mundebo är helt klart att även den borgerliga regeringen nu måste medge att sådana påståenden är falska. Vad gäller frågan om arbetsgivaravgifterna har vi ju, som herr Söderström bort observera, föreslagit en grundläggande förändring av arbetsgivaravgifternas konstruktion, nämligen att de i stället för att uttas i förhållande till löneutgifterna skall uttas i förhållande till företagens omsättning samt förbrukning av råvaror och energi. Då får de ju en helt annan innebörd, och därför faller också herr Söderströms argument mot oss på den punkten till marken.
Herr talman! Herr Hermansson säger att ni har framfört den här kritiken åtskilliga år förut, men jag vågar i alla fall påstå att det är första gången som ordet bluff finns med i det här sammanhanget. Det må i så fall bero på att det är en borgerlig regering nu i stället för en socialdemokratisk - som man väl har varit mera högaktningsfull mot i så fall, och kritiken har också varit betydligt mjukare då än vad den är i det här fallet. När det gäller påståendet att jag skulle ha missförstått arbetsgivaravgiftens inverkan måste väl herr Hermansson medge att det finns ett krav från vpk att en sänkning med 5 600 milj.kr. skall genomföras omgående, medan däremot förändringen av arbetsgivaravgiften är en sak som inte kan genomföras på ett bra tag ännu. Med andra ord: tar man ut de 5,6 miljarderna omgående och så småningom förändrar arbetsgivaravgiften, uppstår den här effekten för löntagarna i alla fall. Jag kanske kan medge att det förhållandet kan försvinna på sikt, men för dagen måste det gälla. I mitt inlägg ställde jag en fråga till herr Kristenson, huruvida löntagarna i Sverige inte hade fått bära den börda som det står om i motionen, och herr Kristenson svarade på något helt annat. Men i ett annat sammanhang var han i sin replik inne på tanken att det är löntagarna som til syvende og sidst får betala, och i så fall stämmer inte den passus som finns i motionen. Det var bara det jag ville konstatera.
Herr talman! Herr Söderström sade att vår agitation mot de borgerliga förslagen har varit häftigare än vår agitation tidigare mot motsvarande socialdemokratiska förslag. Nu tycker vi ju att de borgerliga förslagen är ännu sämre än den socialdemokratiska regeringens motsvarande förslag — det har jag tidigare varit inne på — framför allt genom att inte på ett riktigt sätt ta hänsyn till låglönegrupperna. Jag kan på den speciella punkten helt instämma i den argumentation som herr Sträng tidigare har utvecklat här i kammaren, där han påpekat vad jag också många gånger har understrukit i skattedebatter, nämligen hur stor del av de svenska skattebetalarna som i själva verket fortfarande ligger under 50 000 kr. i inkomster. Många ligger nere på en inkomst av 30 000 kr., även textilarbetare som arbetar heltid har svårt att komma särskilt mycket över den summan i årsinkomster. Vi har emellertid använt precis samma karakteristik om det socialdemokratiska programmet. Jag refererar till ett uttalande från vårt partistyrelsemöte den 20 augusti 1976, där vi faktiskt använde det rätt hårda ordet att agitationen om att det var en skattesänkning med 2 000 kr. var en bluff. Herr Söderström kan få se dokumentet om han betvivlar detta. Vad gäller den andra frågan, omläggningen av arbetsgivaravgifterna, så är det givet att en sådan tar en viss tid. Men det här är inte första gången vi framför ett sådant krav. Vi har framfört det vid en rad olika tillfällen, och varje gång har de övriga partierna avslagit det. Nu framför vi det igen. Det är ju ert fel att vi ännu inte har fått ett förslag om en sådan omläggning. Det är faktiskt ert fel att arbetsgivaravgifterna med sin nuvarande konstruktion så hårt drabbar småföretagen som de gör. Det är inte vårt fel. Vi har för länge sedan krävt en förändring av själva systemet för arbetsgivaravgifter. Och vi kommer självfallet att fortsätta att göra det.

Herr talman! Det jag hade tänkt att ta upp ytterligare av herr Söderströms inlägg i min förra replik var att han påstår att lönekraven nu stoppas till en del genom höjningen av arbetsgivaravgiften med 1,5 96.

I mitt tidigare anförande ställde jag en fråga genom att citera vad som står återgivet på s. 14 i utskottsbetänkandet, där det ur propositionen citeras att förslaget har framlagts ”efter överläggningar med löntagarnas organisationer”. Jag ställde frågan: Har det förekommit några officiella — Nr 46 tagares riksförbund eller andra? Men nu är tyvärr inte budgetministern 15 december 1976 här — den förre finansministern fanns alltid inne när en sådan härpro Lo position behandlades. Sänkning av den Jag sade i mitt inlägg att oavsett om dessa kontakter tagits eller inte = statliga inkomst så är propositionen tydligen lagd med godkännande från detta håll. Alltså — skatten, m.m. är regeringen inne på en helt privatkapitalistisk linje när det gäller att lägga fram skatteförslag.
Herr talman! Herr Kristenson angav nu själv att han frågade budgetministern. Jag uppfattade det hela så också, och det är självklart att jag inte kan svara för vad regeringen haft för underhandlingar med organisationerna. Jag tror inte heller att herr Kristenson begär det. Herr Hermansson talar om att ni har kritiserat år efter år, och det är ju OK. Men det är ett ganska långt steg från en saklig kritik till att använda ord som bluff. Han säger vidare att det är vårt fel att vpk inte har fått rätt, att vi inte har hjälpt vpk i det här fallet. I så fall är det väl vårt fel även att jag får rätt i min kritik — men det tar jag med godan ro.

Herr talman! Då min partikamrat Nils Hörberg på grund av stämbandsinfektion ej kan hålla något anförande här i dag och utnyttja sin tillmätta tid, ber jag att få säga följande i egenskap av suppleant i skatteutskottet. Skatteutskottet framhåller i sitt betänkande att regeringens statsskatteförslag för 1977 får ses såsom ett provisorium i avvaktan på skatteutredningens pågående översyn av det totala skattesystemet. Om jag räknat rätt, skulle detta bli det sjätte skatteprovisoriet på 1970-talet. Alla inser att vi inte årligen kan fortsätta på detta sätt. De av budgetminister Mundebo nyligen lämnade direktiven till 1972 års skatteutredning signalerar en begynnande, genomgripande skattereform från 1978. En metod att undvika ständiga skatteprovisorier är ju indexreglering av skatteskalor. Det finns många som gör invändningar mot detta. Men samtidigt finns ju en avoghet mot årliga skatteprovisorier. Man skulle verkligen vilja höra hur man med något alternativ — i stället för indexreglering — skall undvika dessa. Men något sådant alternativ har inte presenterats här, såvitt jag vet. Skatteprovisoriet för 1977, som således skulle bli det sista av det här slaget, diskuterades med löntagarorganisationerna innan det förelades riksdagen. Det kan vara av intresse att notera att TCO därvid bl.a. anförde önskemål om större skattesänkningar i lönenivåerna 40 000-55 000 kr. och fick dessa sina önskemål till stor del beaktade. arna för 1977 har som syfte bl.a. att underlätta en löneuppgörelse mellan parterna på arbetsmarknaden så att alltför stora nominella lönehöjningar inte skall bli följden. Det finns anledning att här beröra skillnaden mellan regeringens skatteförslag och det förslag som den tidigare regeringen lade fram i våras och som nu upprepas av socialdemokraterna i motion nr 25. Den totala skattesänkningsskillnaden utgör ca 360 milj.kr. för inkomstnivåerna 40 000-65 000 kr. En sådan större skattesänkning motsvarar en total ökning av årsinkomsterna i de här berörda lönelägena med ungefär I miljard kronor, enligt vad man kan framläsa av vad som meddelats från riksdagens upplysningstjänst. Regeringens skattesänkningsförslag för 1977 möjliggör således en större reell standardförbättring för heltidsarbetande i vanliga lönelägen utan att stora nominella lönehöjningar erfordras. Detta är fördelaktigt för kostnadsnivån vid våra företag och därmed gynnsamt för våra exportmöjligheter. Även för kommunerna är det fördelaktigt att slippa för stora nominella lönehöjningar. Dessa leder ju också till behov av kommunala skattehöjningar, som med sitt proportionella uttag drabbar låginkomsttagare förhållandevis hårt. Regeringens förslag innebär ytterligare en fördel framför socialdemokraternas, nämligen när det gäller marginalskattesänkningarna. För inkomstnivåerna mellan 40 000 och 65 000 kr., där ca två tredjedelar av de heltidsarbetande löntagarna kommer att befinna sig år 1977, sänks marginalskatten, dvs. skatten på de sist intjänade tusenlapparna, vid inkomsten 45 000 med 2 procentenheter mera än i det tidigare förslaget, vid inkomsten 50 000 med 3 procentenheter, vid 55 000 med 2 procentenheter och vid 60 000 med 1 procentenhet. I de tre senare lönelägena föreslår socialdemokraterna ingen marginalskattesänkning alls. Det har ju också betonats här i dag. Den större marginalskattesänkningen i regeringsförslaget är blygsam, det måste medges. Men sänkningen får ses som ett första steg, och fortsättning följer redan från nästa årsskifte, förhoppningsvis. Regeringspartierna anser det orimligt att ca 65 96 skall gå bort i skatt från övertidsersättningar, skifttillägg, annan extra inkomst eller de sist intjänade tusenlapparna på den ordinarie inkomsten, om man ligger i ett normalt löneläge för LO:s eller TCO:s heltidsarbetande medlemmar. ”Det måste löna sig att arbeta” har länge varit ett motto. Regeringen visar genom skatteprovisoriet för 1977 att det går att sänka marginalskatterna om man vill. Regeringen sänker marginalskatten i vanliga lönelägen, men inte för dem som 1977 får årslöner på 65 000 kr. eller däröver. Därmed visar regeringen också den väg för framtiden som man vill slå in på. Ett väsentligt led i den kommande stora skatteomläggningen blir att fortsätta den nu påbörjade marginalskattesänkningen i normala lönelägen och att skydda sådana sänkningar mot inflationens skattehöjande effekter. Herr talman! Jag konstaterar att enighet råder om att viss skatteomläggning inför år 1977 är helt nödvändig. Om metod och grad av insatser råder oenighet. Att så är fallet torde bero på skilda bedömningar av nuläge, insatsernas utfall och den framtida utvecklingen. Jag yrkar bifall till skatteutskottets hemställan i betänkandet nr 11.
Herr talman! Jag vill bara ställa en fråga till herr Stensson, eftersom han gör sig stor och kraftig på propositionens förslag, nämligen att marginalskatterna sänks mer än i förra regeringens förslag. En enda kort fråga till herr Stensson: Vem får betala denna sänkning?
Herr talman! Kan jag få frågan upprepad? Jag uppfattade den inte under min promenad från talarstolen till bänken.
Herr talman! Mer än gärna! Jag tror att den frågan behöver ställas flera gånger. Herr Stensson lovprisar regeringen för att man har sänkt marginalskatterna i detta förslag mer än i förra regeringens förslag. Min enkla fråga är: Vem betalar denna sänkning av marginalskatterna?
Herr talman! Den omläggning av skatten som det är fråga om måste givetvis betalas på något sätt, och det får vi givetvis allihop vara med om.

Herr talman! Den proposition riksdagen nu behandlar är märklig åtminstone i ett avseende. Det torde vara första gången som en svensk regering förelägger riksdagen förslag om skattesänkningar av den här omfattningen utan att upplysa om vad skattesänkningen kostar statskassan eller, med andra ord, hur stort inkomstbortfall för staten som följer av de nya skatteskalorna. Budgetministern är till obegriplighet kortfattad i sin redovisning av de statsfinansiella och samhällsekonomiska konsekvenserna av sitt förslag. Han påstår helt enkelt att skattereformen är totalfinansierad. Men hur budgetministern nått fram till den slutsatsen får ingen veta. Han hänvisar bara till sitt förslag att höja socialförsäkringsavgiften med 1,5 96 och till ett kommande, men i dag helt okänt förslag om ”vissa förändringar i energibeskattningen”. Vilken inkomstökning för staten dessa höjda avgifter och skatter kan tänkas leda till, meddelar inte herr Mundebo. Måhända tyckte han att det var onödigt, eftersom han inte heller upplyser om storleken på det inkomstbortfall som skall kompenseras. Jag trodde till en början att denna ganska häpnadsväckande nonchalans mot riksdagen var resultatet av ett förbiseende i herr Mundebos arbets tyngda departement och att det skulle rättas till under utskottsbehandlingen. Men skatteutskottets betänkande sprider inget ljus i det här mörkret. Utskottsmajoriteten säger trosvisst — utan någon som helst analys — att finansieringsförslagen i propositionen innebär att skattesänkningen blir totalfinansierad. Detta uttalande gör alltså den borgerliga majoriteten synbarligen utan att veta vad reformen kostar och vad de åberopade finansieringsförslagen innebär. Man accepterar utan en blinkning budgetministerns uppgift att hans helt okända förslag om höjda energiskatter skall ge staten det tillskott som behövs för att täcka intäktsbortfallet. Herr talman! Jag kan inte finna att riksdagsmajoriteten, om den godtar det här underlaget för sitt beslut, på ett riktigt sätt fullgör riksdagens uppgift att pröva regeringsförslag. Det här är ändå ett av de allra viktigaste ekonomiskt-politiska besluten för 1977, som kan få vittgående konsekvenser för statsfinanser och samhällsekonomi under nästa år. Men de borgerliga partierna har inte bara valt att till självutplåning lyda påbuden från kanslihuset. Man har dessutom visat totalt ointresse för oppositionens önskemål att granska regeringsförslaget med avseende på dess statsfinansiella och samhällsekonomiska konsekvenser. Från socialdemokratisk sida har vi under utskottsbehandlingen fört fram uppfattningen att finansutskottet borde beredas tillfälle att yttra sig om de aspekterna på den föreslagna skatteomläggningen. Vi ansåg oss ha goda skäl för den uppfattningen. För det första är regeringens huvudmotiv för skatteomläggningen av rent samhällsekonomisk art. Skatteomläggningen sägs syfta till att dämpa takten i prisökningarna, förstärka konkurrenskraften i den svenska industrin och därigenom skapa förutsättningar för att återställa balansen i våra utrikes betalningar. Det torde vara uppenbart att frågan huruvida dessa mål kan nås i hög grad beror av skattereformens verkningar på statsbudgeten. Om den leder till en väsentlig försvagning av statsfinanserna måste detta negativt påverka möjligheterna att stabilisera ekonomin och förbättra utrikesbalansen. För det andra åligger det faktiskt finansutskottet att bereda frågor av det här slaget. I 4 kap. 5§ riksdagsordningen sägs: ”Finansutskottet skall ——— bereda ärenden om allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken och för budgetregleringen —--.” Skatteutskottet har 1973 gjort en tolkning av finansutskottets uppgifter, som borde vara giltig också i dag.

Herr talman! Jag vill inte göra detta till en strid om olika utskotts kompetens. Men om de borgerliga partierna tänker utnyttja sin nyvunna maktställning till att direkt försvåra oppositionens arbete, till att hindra att regeringsförslagen får den granskning och behandling som grundlagen förutsätter, då måste vi protestera. Då är det inte fråga om maktutövning utan om maktövergrepp. De borgerliga partierna har alltså gjort sitt bästa för att från riksdagens granskning och diskussion skjuta undan frågan om de statsfinansiella och samhällsekonomiska konsekvenserna av regeringens skatteförslag. Men jag tänker vara obekväm nog att göra den granskningen. Regeringen anger i sin proposition målet för skatteomläggningen vara att hålla skatternas andel av inkomsten oförändrad. Med inkomsten antar jag att man menar nationalinkomsten och med skatterna den totala statliga skatteintäkten. Detta uppnås, säger man, genom att reformen blir totalfinansierad. Av skäl som jag redan angett går det inte att klarlägga om detta påstående är sant. Men även om det skulle vara så, att de statliga skatteintäkternas andel av nationalinkomsten förblir oförändrad, är detta ett meningsfullt mål för finanspolitiken bara om det ställs i relation till hur statsutgifternas andel av nationalinkomsten utvecklas nästa år. Men hur stor den andelen blir, om den ökar, minskar eller är oförändrad, det vet vi ingenting om i dag. Det kan vi i bästa fall få en aning om när regeringen presenterar sin budget i januari. Såvida inte regeringen är beredd att i dag ange sin politik för statsutgifterna nästa år, är det alltså ganska meningslöst att diskutera om en oförändrad skatteandel av nationalinkomsten är den riktiga finanspolitiken. Den enda fråga som det i dag är möjligt att ge ett svar på är följande: Vilken försvagning av statsfinanserna innebär regeringsförslaget jämfört med det alternativ som riksdagen i dag har att ta ställning till, nämligen det socialdemokratiska förslaget till skatteomläggning? Regeringens och den borgerliga utskottsmajoritetens försök att mörklägga den här frågan har nämligen inte lyckats. Det finns sålunda en myndighet, riksrevisionsverket, som uppenbarligen inte nåtts av de nya signalerna om hur riksdagens och allmänhetens insyn i finanspolitiken skall förhindras. Enligt sina instruktioner fortsätter riksrevisionsverket att publicera sina månadsprognoser för det statliga budgetutfallet. Av den senaste prognosen, som bygger på utvecklingen fram t.o.m. november, framgår att budgetläget drastiskt försämrats. Enligt den närmast föregående rapporten, från oktober, skulle budgetunderskottet för innevarande budgetår bli 8 miljarder kronor. Novemberprognosen anger ett underskott på nära 12 miljarder kronor. Det intressanta är då att av denna budgetförsvagning på 3,5 miljarder beror 1 600 milj.kr. på att riksrevisionsverket enligt vad verket självt säger ”tagit hänsyn till regeringens förslag om skatteomläggning för 1977”. Skillnaden mellan dessa två pro gnoser för statsinkomsterna är uppenbarligen att RRV i den första prognosen utgått från det socialdemokratiska skatteförslaget, medan man i den andra utgått från det borgerliga förslaget. Försvagningen av statsinkomsterna med 1 600 milj.kr. gäller första halvåret 1977. Rimligen bör då helårseffekten av det borgerliga skatteförslaget bli att statsinkomsterna för hela 1977 blir över 3 miljarder kronor lägre än om vårt skatteförslag genomförs. Jag kan tillägga att det här resultatet helt stämmer överens med de beräkningar vi kunnat göra. Vi har funnit att det borgerliga skatteförslaget leder till 3,2 miljarder lägre statsinkomster under 1977 än om vårt förslag genomförs. Att den av regeringen antydda skärpningen av energibeskattningen på något avgörande sätt skulle ändra den slutsatsen förefaller inte troligt. Dessa resonemang utmynnar med nödvändighet i en allvarligt menad fråga till företrädarna för den borgerliga regeringskoalitionen: På vilka grunder menar ni att en försvagning av statsfinanserna på 3 miljarder kronor nästa år kan försvaras — en försvagning som dessutom slår ut i en ökning av den privata konsumtionen? Jag kan i varje fall inte finna annat än att det står i klar motsättning till alla de deklarationer om den ekonomiska politikens inriktning som den borgerliga regeringen avgett i höst. Statsministern har gång på gång upprepat att vi lever över våra tillgångar, att vi i fortsättningen måste producera mer än vi konsumerar. Ekonomiministern och industriministern predikar i tal efter tal återhållsamhetens höga visa för löntagarna. Budgetministern anger själv som huvudmål för den ekonomiska politiken att utrikesbalansen måste förbättras och inflationen bekämpas. Hur detta skall uppnås med ett snabbt växande budgetunderskott och en ökad statsupplåning för att finansiera privat konsumtion borde kännas som en angelägen uppgift för regeringen att reda ut. Enligt uppgifter i pressen skulle den budget för 1977/78 som skall presenteras i januari uppvisa ett ännu större underskott — siffran 17 miljarder har förekommit i dessa sammanhang. Jag vet att det är mot spelets regler att söka mana fram en diskussion om en ännu inte framlagd budget. Jag vill inte heller fästa något avseende vid dessa pressuppgifter, låt vara att läckagen från det borgerliga regeringskansliet hittills visat sig vara förvånansvärt tillförlitliga. Men jag anser att regeringen och dess företrädare genom sitt hemlighetsmakeri och sina försök att hindra en diskussion om de statsfinansiella konsekvenserna av sitt skatteförslag försatt sig i en situation, där frågorna hopar sig kring den finanspolitik som regeringen kan väntas bedriva. Regeringen vill att riksdagen mer eller mindre i blindo skall godta dess skatteförslag, trots att den för statens inkomstberäkningar ansvariga myndigheten funnit det nödvändigt att reducera de förväntade statsinkomsterna med 1 600 milj.kr. första halvåret 1977. Jag måste därför fråga regeringen om den kan lämna garantier för att denna försvagning, som på ett år uppgår till ca 3 miljarder, kommer att kompenseras av motsvarande åtstramning på utgiftssidan i det kommande budgetförslaget. Alternativen är bara två. Antingen avser regeringen att senare återkomma med förslag om andra och väsentligt större skattehöjningar än vad man nu vill avslöja. Eller också är regeringen inställd på att acceptera en så kraftig försämring av budgetläget att det kan föra det här landet in i en statsfinansiell kris. Båda handlingslinjerna får allvarliga konsekvenser för den ekonomiska och politiska stabiliteten i vårt land. Därför är det i hög grad önskvärt att regeringen nu och här ger klara och entydiga besked. Ekonomisk politik kan inte föras med kluriga formuleringar och mångtydiga kompromisser, som skjuter problemen på framtiden.

Herr talman! Den nu aktuella skatteomläggningen är en i raden av flera provisoriska omläggningar med syfte att temporärt undanröja den negativa effekten av den starka progressionen i de statliga skatteskalorna. Det nuvarande statliga skattesystemet har till innebörd att inflationen automatiskt höjer skatteuttaget. Inom de flesta grupper i samhället finns i dag en enighet om nackdelarna med detta förhållande. Inkomstförbättringar som enbart är betingade av inflationen skall inte behöva leda till ett högre procentuellt skatteuttag. Det varken är rättvist eller befrämjar kampen mot inflationen. Det är alltså viktigt att understryka den nu aktuella skatteomläggningens provisoriska karaktär. Som framhålls både i propositionen och i regeringsförklaringen är en mera varaktig skattereform, som bl.a. innebär att skatteskalorna får ett definitivt inflationsskydd, en angelägen och snar politisk uppgift.

Utredningen om riksdagens arbetsformer har nyligen prövat utskottens ämnesområden. Utredningen framhåller att utskottsarbetet så långt möjligt skall bedrivas enligt fackutskottsprincipen och att finansutskottet icke skall fungera som ett överutskott. En rätt för finansutskottet att på eget initiativ ta upp ett annat utskotts utlåtande till granskning avvisas på grund av att finansutskottet då skulle få karaktären av ett överutskott. Däremot borde, menar utredningen, fackutskotten vid beredning av frå gor med stor ekonomisk räckvidd i större utsträckning höra finansutskottet. Gränsdragningen mellan finansutskottet och fackutskotten — särskilt skatteutskottet — är alltså f.n. inte fullständigt definierad, och praxis måste betecknas som oklar. Detta är enligt min mening inte tillfredsställande, och det är angeläget att gränsdragningen klarläggs med utgångspunkt i att skatteomläggningar, som motiveras av den väntade konjunktureffekten, i en eller annan form bör prövas av finansutskottet. Skatteutskottet har vid behandlingen av regeringens förslag om provisorisk omläggning av den statliga skatten också tagit upp ett antal motioner, som berör mera långtgående aspekter på skattesystemet. Ett av dessa problem har jag aktualiserat i motionen 533 i januari i år. Utskottspunkten för motionen är att det höga skattetrycket leder till att olika avdragsregler i inkomstbeskattningen får stor reell betydelse för den utgående skatten och därmed för den faktiska standarden. Det existerar principiellt två typer av sådana avdrag. Den ena typen gäller rätten till avdrag för kostnader som man har för att förvärva inkomsten. Att dessa kostnader oberoende av storleken på kostnaderna skall vara avdragsgilla råder det i grunden enighet om. I skatteutskottets betänkande finns också exempel på förslag om utvidgningar av denna typ av avdragsrätt. Den andra typen av avdrag gäller vissa kostnader som är knutna till kapitalbildningen för den enskilde och som kan dras av från exempelvis inkomst av tjänst. Det gäller bl.a. avdrag för skuldräntor, försäkringsavgifter, underskott i annan förvärvskälla och reparationer av vissa fastigheter. Summan av dessa avdrag kan i enskilda fall uppgå till mycket stora belopp. Det är uppenbart att de enskilda inkomsttagarnas möjligheter att utnyttja dessa avdrag varierar. Avdragsmöjligheterna är t.ex. större för personer med höga nominella inkomster, och det har ju i den allmänna debatten funnits exempel på inkomsttagare med mycket hög nominell inkomst som genom dessa avdragsregler har kunnat nedbringa sin beskattningsbara inkomst till en bråkdel av den nominella inkomsten. Andra inkomsttagare med långt mindre nominell inkomst har funnit sig betala mera i skatt än höginkomsttagare med stora avdrag. Jag tror att det är riktigt att säga att det finns en långtgående enighet om att i varje fall en del av dessa avdragsregler inte är godtagbara. Bertil Ohlin har i en artikel nyligen pekat på de orimligt generösa bestämmelser om avdragsrätt från annan inkomst som finns för vissa reparationskostnader. Dessa bestämmelser leder till att man har möjligheter att rusta upp fastigheter, som är i dåligt skick, med pengar som undandras beskattning. Dessa snedheter i skattesystemet skulle naturligtvis kunna rättas till genom att man gjorde en granskning av varje avdragstyp för sig och ändrade reglerna. I motionen 533 har jag pekat på en annan och enligt min mening enklare och mera lättförståelig metod för att komma till rätta med de här oformligheterna i den faktiska beskattningen av enskilda människor. I motionen föreslår jag införandet av ett avdragstak, vilket innebär att summan av en inkomsttagares olika avdrag skall få uppgå till högst 25 96 av den sammanräknade inkomsten. Avdrag som överstiger 25 96 av den sammanräknade inkomsten skulle alltså inte medges, oavsett vilken typ av avdrag det var fråga om. En sådan regel skulle normalt inte komma att drabba avdrag för kostnader för intäkternas förvärvande utan bara påverka möjligheten att göra avdrag som sammanhänger med den enskildes kapitalbildning. För att en sådan här regel om avdragstak inte skall ogynnsamt påverka lägre inkomsttagares skattesituation eller inkomsttagare som har en från år till år starkt varierande inkomst bör regeln om avdragstak bara gälla i de fall då de påyrkade avdragen överstiger ett visst minimibelopp, exempelvis basbeloppet i den allmänna försäkringen. Införande av ett avdragstak är alltså enligt min mening det enklaste sättet att komma till rätta med det allvarliga och i grunden moraliska problem som nuvarande generösa avdragsregler skapar. Utskottet har hänvisat till att denna frågeställning granskas av skatteutredningen. Jag har därför ingen anledning att nu framföra något yrkande, men jag hoppas att utredningen allvarligt prövar den lösning som ett avdragstak innebär. Herr talman! Jag vill till sist göra en kommentar till en fråga som flera talare har ställt tidigare i debatten, nämligen hur denna skatteomläggning skall finansieras. Det är klart att svaret på det är i första hand att finansieringen sker genom en med 1,5 96 höjd arbetsgivaravgift vad gäller avgiften för folkpensioneringen. Men till det svaret bör självfallet läggas att om ingen skatteomläggning alls hade företagits, hade ju staten automatiskt fått betydande inkomstökningar från den statliga skatten, just därför att det nuvarande systemet innebär att inflationen automatiskt ökar skattetrycket. Den andra delen av svaret på frågan är alltså att man finansierar den här skatteomläggningen genom de stora inkomstökningar som staten eljest automatiskt skulle ha fått. Detta är, som både föredragande statsrådet och utskottet understryker, i nuläget en totalfinansiering av skatteomläggningen. I vilken utsträckning den sedan kommer att räcka till för att finansiera de olika utgiftsåtaganden som staten kan ta på sig får vi se när budgetpropositionen ligger på bordet.
Herr talman! Finansutskottets ordförande redovisar en praxis som han anser vara oklar när det gäller hur samhällsekonomiska frågor skall beredas i riksdagen. Jag vill bara tala om för honom — om jag skall tolka hans inlägg så att han accepterar den praxis som skatteutskottet nu vill slå fast — att jag icke kan finna någon fråga som har remitterats till något fackutskott där man sedan skulle behöva höra finansutskottet. Om icke denna proposition, som gäller en skatteomläggning på sex miljarder kronor, uttryckligen motiverad för att stabilisera ekonomin, bekämpa inflationen osv., inte tillhör de områden som finansutskottet kan bereda, vilken proposition eller vilken motion skulle då göra det? Herr Molin medverkar i och med detta sitt inlägg till en praxis som då ställer finansutskottet på en helt annan nivå än hans företrädare som utskottsordförande ville ha finansutskottet placerat på. Sedan åstadkom herr Molin en ny definition av det här märkliga begreppet totalfinansiering. Totalfinansiering uppstår nu, säger herr Molin, därför att staten avstår från tre miljarder kronor. Ja, kullerbyttorna kan tydligen inte bli för många när man skall försöka försvara en omöjlig sak. Herr talman! Det har talats om ett transportkompani i förhållandet mellan regering och riksdag. Jag tycker att debatten kring den här propositionen visar att vi nu har tre plutoner som hårt blundande och ivrigt lyssnande marscherar i den riktning man får order om, sedan må det bära i väg vart som helst.
Herr talman! Jag tycker kanske att herr Feldt skall notera vad jag faktiskt sade och jag tror att vi därvidlag kan vara ense om några saker. För det första kan finansutskottet inte begära att få granska ett ärende som av kammaren remitterats till annat utskott. Det ger nuvarande grundlagsregler ingen möjlighet till. För det andra tror jag att vi kan vara ense om att här finns en oklar praxis. Man kan inte säga att fördelningen av beredningen i ärenden av den här typen mellan skatte och finansutskotten under enkammarsystemets tid har varit bra. Jag sade att jag ansåg att detta var otillfredsställande och jag sade att man borde åstadkomma en klarhet på det här området, med utgångspunkt i att skatteförslag som motiveras av förväntade konjunktureffekter bör i en eller annan form prövas av finansutskottet.
Herr talman! Jag tycker att herr Molin kunde ha kostat på sig att konstatera att det här förfarandet var felaktigt. Man brukar inte avslöja vad som ägt rum vid utskottsöverläggningar, jag är medveten om det, men herr Molin provocerar mig till att tala om att hela den socialdemokratiska gruppen i skatteutskottet ansåg att detta var en fråga av sådan samhällsekonomisk dimension att den borde prövas också av finansutskottet, och begärde därför att propositionen skulle sändas till finansutskottet för yttrande, en mycket rimlig begäran som inte kostade skatteutskottet något. Men detta voterade den borgerliga majoriteten ner med hänvisning till att budgetministern hade skrivit så litet om samhällsekonomin i propositionen. Det är ju ett ganska häpnadsväckande sätt att avvisa ett rimligt förslag. Om regeringen lägger samhällsekonomiskt mycket viktiga och avgörande frågor för riksdagens prövning, men själv inte har några synpunkter på det samhällsekonomiska läget, betyder det alltså att riksdagen helt skall tiga och att vi över huvud taget inte skall begrunda de konsekvenser som kan uppstå. Jag vill klargöra att vi aldrig har trott eller begärt att något utskott skulle sätta sig över något annat utskott, men i detta fall ville alltså nästan hälften — men inte tillräckligt många — av skatteutskottets ledamöter att också finansutskottet skulle pröva denna fråga. Det viktiga är ju, som jag sade tidigare, inte kompetensstriden mellan utskotten i sista hand, utan den nonchalans mot riksdagen som regeringen visar och den obegripliga underkastelse som riksdagsmajoriteten visar regeringen när man helt vill mörklägga frågan om vilka statsfinansiella konsekvenser denna väldiga skatteomläggning får. Vilka möjligheter har man sedan att bedriva en någorlunda ansvarsfull finanspolitik? Vi är i ett läge där vi redan nu har hört att man inte har råd att fortsätta den tidigare subventioneringen av baslivsmedlen. Konsumenterna skall alltså betala en del av budgetunderskottet. Det kunde herr Stensson ha kostat på sig att tala om. Räkningen börjar redan att skrivas ut och kommer den 1 januari till barnfamiljer och andra när mjölk-, köttoch ostpriser stiger. Jordbruksministern har själv förklarat att man inte har råd med en fortsatt subventionering. Vad är förklaringen? Jo, bl.a. att man vräker ut 3 miljarder kr. i en dåligt underbyggd och otillräckligt finansierad skattesänkning.

Herr talman! Denna debatt har gett klara besked om att det i de stora skattefrågorna råder delade uppfattningar mellan den nuvarande regeringen och den nuvarande oppositionen. Jag skall beröra en punkt där de borgerliga ledamöterna och socialisterna i skatteutskottet däremot har varit ense. Det gäller, som jag bedömer det, en rättvisefråga. Det finns nämligen en punkt i det betänkande som nu behandlas som tar upp en motion jag vid riksdagens början väckte under den allmänna motionstiden i år, 1975/76:991. Där hänvisar jag till att det finns människor som är anställda i samhällets tjänst och som i den tjänsten är hänvisade att använda sin bostad som arbetsplats. Som exempel på sådana människor har jag angivit fortbildningskonsulenter. Länsskolnämnden, under vilken konsulenterna sorterar, skriver i sin arbetsinstruktion att konsulentens arbetsplats är i hemmet. Därmed har länsskolnämnden också klarat sig ifrån att i sin förvaltningsbyggnad hålla något tjänsterum för konsulenten. Det borde, som en konsekvens av detta, vara rimligt att det i den allmänna självdeklarationen medgavs avdrag för att man genom en sådan tjänst tvingas använda ett rum i sin bostad. Detta tolkas olika av de lokala skattemyndigheterna. Nu ger inte skatteutskottet någon anvisning om hur man bör handlägga detta i fortsättningen för att åstadkomma bättre rättvisa, utan uttalar sig i stället för en fortsättning av det nuvarande oacceptabla systemet. Detta gör man genom att skriva följande: ”För rätt till avdrag krävs - förutom utredning om att rummet använts så gott som enbart för arbetet — att bostaden är större än vad som skulle varit fallet, om behov av arbetsrum inte förelegat. Avdragsfrågan prövas således med beaktande av omständigheterna i det enskilda fallet.

Det går kanske inte att så snabbt åstadkomma någotdera, om man skall vända sig till andra myndigheter för att få tillstånd att bygga. Så enkel är inte verkligheten. Verkligheten är en annan, och den finns utanför detta hus. Innanför styr byråkraterna. Utan klart uttalade anvisningar från riksdagens sida blir orättvisorna bestående. På någon ort medger man ett avdrag, och på en annan blir det kalla handen. Jag har, herr talman, med det sagda velat understryka att skatteutskottet och riksdagen borde visa större förståelse för den här frågan.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

Herr talman! Herr Komstedt yrkar i sin motion att man direkt skall ta ställning i ett speciellt fall. Som vi vet är det mycket svårt att utfärda generella regler om hur man skall ta hänsyn till kostnaderna för arbetsrum i bostaden. Utskottet fasthåller vid den hittills i praxis gällande uppfattningen, nämligen att man skall vara restriktiv när det gäller att medge avdrag för de här kostnaderna i fråga om någon speciell yrkesgrupp. Jag tror att man måste följa den gällande bestämmelsen och att den enskilde vid taxeringen har att påvisa skälen för de avdrag som han yrkar på. Generella regler skulle, enligt min mening, kanske kunna skapa problem av liknande art, men i motsatt riktning. Jag är helt medveten om att det kan finnas fall då ett avdrag kan vara berättigat, men den praxis som hittills gällt utesluter inte möjligheten till avdrag. Det gäller för den enskilde att i förekommande fall motivera sitt yrkande.
Herr talman! Herr Josefson sade att det är svårt för utskottet att uttala sig i sådana här frågor och att man skall påvisa att man använder en del av sin bostad som tjänsterum. Man kan kanske inte göra några rent generella bedömningar i sådana här fall, men då det finns en myndighet — i detta fall en länsskolnämnd - som i sina arbetsbeskrivningar klart säger ifrån att konsulentens arbetsplats är i hemmet, bör det entydigt uttalas att avdrag medges av skattemyndigheterna i den allmänna självdeklarationen. Det får inte vara så, att den enskilde skall drabbas, därför att en viss myndighet på länsnivå på ett fiffigt sätt har åstadkommit en arbetsbeskrivning som säger att arbetsplatsen är i hemmet. Man tar automatiskt ett utrymme i sin bostad i anspråk för ändamålet i fråga och får av förklarliga skäl göra omdispositioner. De här tjänsterna räcker kanske inte heller under hela livet utan bara under några år, och det är därför svårt att göra större ändringar när det gäller boendeförhållandena. Det borde emellertid vara en rimlig konsekvens att man fick lov att göra ett avdrag för den tid tjänsten upprätthålls.

Herr talman! Jag skall ta upp några frågor som inte har berörts i den här långa debatten om den nya skatteomläggningen. Vänsterpartiet kommunisterna har också i år tagit upp de underhållsskyldigas situation i två motioner, varav den ena behandlas i det betänkande från skatteutskottet som vi i dag diskuterar. I motionen 676 har vi yrkat att deklarationsavdraget för underhållsskyldiga om 2 500 kr. per barn och år ersätts med skattenedsättning, utgörande 60 96 av bidragsförskottet vid beskattningsårets utgång och att skattenedsättning även skall medges för i efterhand betalat upplupet bidragsbelopp. Skatteutskottet har tagit ställning till en rad motioner som alla syftar till förbättringar för de underhållsskyldiga —- med mer eller mindre sneda och specialinriktade målsättningar. I några motioner vill man höja gränsen för avdraget, andra vill ha en omläggning av beräkningsgrunderna och någon vill att hela beloppet som fastställts av myndighet skall vara avdragsgillt vid taxeringen. De här formerna gagnar naturligtvis dem som har dels en hög inkomst, dels ett högt underhåll — de får ju den största skattereduktionen. Nu borde de här motionerna ha behandlats i ett särskilt betänkande och inte ha blandats in här; de har helt och hållet kommit bort i debatten. Vad vårt parti nu föreslår är en omläggning, så att det blir en skattenedsättning i stället för ett avdrag vid självdeklarationen. Det skulle bli ett väsentligt rättvisare system än det som nu gäller. Som alla säkert vet gynnas de med höga inkomster av nu gällande avdragsform genom marginalskatteeffekterna. En underhållsskyldig med inkomst på 40 000-45 000 kr. får inte till närmelsevis samma skattelättnad som en med exempelvis 65 000-70 000 i inkomst. En skattereduktion av det slag som vpk föreslår skulle i första hand förbättra situationen för de underhållsskyldiga som har det sämst ställt. Samma effekt får också yrkande 2 i motion 676 om att också inbetalt upplupet belopp medger skattelättnad. För det är ju så i de allra flesta fall att det är människor med små inkomster och en dålig ekonomi som blir efter med betalningen av underhåll. Vi anser att dessa människors situation med det snaraste måste förbättras. Det är de som drabbats av arbetslöshet, långvariga sjukdomar eller på annat sätt slagits ut från arbetslivet och inte kan påräkna några väsentliga förbättringar i inkomsthänseende, då de i stor utsträckning är hänvisade till att leva på olika bidrag eller beredskapsarbeten, arbetsmarknadsutbildning o. d. Skulle någon av dessa människor till äventyrs få ett skapligt betalt arbete händer det ofta att de bryts ner psykiskt, då förfallna bidrag skall redovisas eller drivas in. Ofta händer det att man tvingas leva på en inkomst under s.k. existensminimum. Det kan leda till — och gör det ofta — att den underhållsskyldige inte klarar denna press med en avsevärd standardsänkning. Många ger upp och blir rena socialfall. Det blir då samhället som ytterst får försörja inte bara den underhållsskyldige utan också underhållsmottagaren — denne måste ju också leva. Enligt vårt sätt att se är det en dålig affär för samhället rent ekonomiskt — för att inte tala om de tragedier som systemet i nuvarande tillämpning framskapar. Hela ersättnings eller bidragssystemet behöver en grundlig översyn med det snaraste. Och problemet kommer säkerligen upp under våren med anledning av vår motion 675, där vi tar upp de här frågorna. Jag har försökt att följa debatten i dag, och jag finner det egendomligt att ingen av de borgerliga motionärerna — inte mindre än fem borgerliga motioner berör denna fråga — har yrkat bifall till en enda av sina motioner. Tidigare var man mycket intresserad av detta spörsmål. Är det så att man när man nu har makten och skall ta ansvaret inte vill kräva något av den borgerliga regeringen? Vänsterpartiet kommunisterna har drivit dessa frågor och vi kommer att fortsätta med det. Vi krävde av den socialdemokratiska regeringen att den skulle ta hänsyn till dessa människors situation. Vi kräver det också av den borgerliga regeringen, men de borgerliga motionärerna har backat ur. Herr talman!

Detta innebär en direkt standardsänkning varje år för de människor som drabbas härav. En sådan utveckling är enligt vår mening helt oacceptabel.

Herr talman! Att jag trots att jag inte är upptagen på talarlistan ändå har begärt ordet beror på att jag suttit och lyssnat på debatten och med utgång från den vill göra några kommentarer. Först en fråga: Vem är det som ytterst skall bestämma skatten i det här landet? Är det Sveriges riksdag eller är det de stora, starka och tunga organisationerna som man älskar att tala om? Jag tror att det finns anledning inte minst för oss politiker, både som enskilda riksdagsmän och i riksdagen som kollektiv, att fundera litet grand över detta. Jag tror att också socialdemokraterna som flitigast använder argument om överkörande etc. — vilket vi hört också i dag —- inte minst efter årets val borde fundera över om det inte hade varit bättre att stå friare som parti gentemot de åsyftade stora och mäktiga organisationerna i det här landet. Därmed vill jag inte på något sätt antyda att jag inte har respekt för dessa organisationer, vad de än må kallas. Det är en urgammal regel att svenska folket skall sig självt beskatta. Beslutsrätten ligger naturligtvis enligt vår konstitution hos riksdagen, men ytterst är den grundad på allmänna val. Denna debatt förs knappt tre månader efter ett allmänt val, och jag tycker att det är angeläget att kunna slå fast att det förslag som regeringen lagt fram, i allt väsentligt presenterades som centerns och folkpartiets förslag i valrörelsen. Då sade socialdemokratins företrädare vid presentationen i TV — det var inte Gunnar Sträng: Ja, men denna lilla marginella förändring för de här berörda inkomsttagarna, det är ju ingenting. Det är fråga om knappt en tia i veckan. — Så gick argumenteringen då. Nu däremot kallas det för en utmaning mot löntagarna. Jag vill inte säga att den här debatten har stått om påvens skägg — jag utesluter nu frågan om finansieringen och avser endast marginalskattedebatten — men nog har den i hög grad gällt en marginell sak. Det väsentliga är principen i sammanhanget. Och principen är exakt densamma som den förre finansministern Gunnar Sträng har lagt fast och som han har prövat i varje fall tre gånger. Det intressanta är att varje gång har herr Sträng från en inkomstgräns, som han har kallat ”den man får komma fram till efter politiska överväganden”, flyttat skattetryck nedåt genom överföring på antingen arbetsgivaravgift eller mervärdeskatt. Jag vill för undvikande av missförstånd ha sagt att jag icke är allergisk mot arbetsgivaravgift. Ingen skall inbilla mig att företagarna slutligen betalar de avgifterna, utan all denna skattebörda, som man här har överfört, slår proportionellt på inkomst och den slår hårdast på de svaga grupperna i landet. Jag tycker att det bör spikas fast. Jag vill inte påstå att dessa skatteomläggningar inte har varit nödvändiga. Också jag tror nämligen att när man har kommit till det höga skattetryck som vi har, då måste man ta ut skatterna på annat sätt än tidigare. Det är trist att behöva konstatera detta, men tyvärr är det ekonomiskt nödvändigt. Jag tycker emellertid att det är ärligt att säga att de nya uttagsmetoder som introducerats under de senare åren har lett till att en större del av skatterna tas ut proportionellt, och att de tas ut från första kronan av intjänad inkomst. Herr talman! Det var detta jag slutligen ville ha sagt i denna debatt.
Herr talman! Jag måste bemöta herr Kristensson, eftersom jag var med och diskuterade mittenpartiernas skatteförslag i valrörelsen. Han säger här att det förslag som den borgerliga regeringen nu presenterar i allt väsentligt förelagts svenska folket i valrörelsen. Vad var det centern sade under valrörelsen? Man sade att mittenpartiernas förslag innebar att man jämfört med det socialdemokratiska förslaget skulle ha större skattesänkning mellan 50 000 och 65 000 kr. inkomst. Men bara där. För därefter, sade fru Karin Söder, skulle det ske en nedgång av skattesänkningen så att de båda skatteskalorna möttes vid 100 000 kr. Är det så förslaget ser ut i dag herr Kristiansson? Det ser helt annorlunda ut. Nu är de största skattesänkningarna ovanför 65 000 kr. Det var en mycket dålig presentation som centern i varje fall gjorde under valrörelsen, om herr Kristiansson upplever att det är det förslaget han röstar för i dag. I så fall är han allvarligt på väg att trycka på fel knapp. Folkpartiet sade att det inte fick bli någon höjning av marginalskatterna. Därför måste man dra den slutsatsen att skulle man undvika en drastisk höjning av marginalskatterna mellan 65 000 och 100 000 kronors årsinkomst, måste skattesänkningen mellan 50 000 och 65 000 kronors årsinkomst bli ganska obetydlig. Det var då vi konstaterade att här kunde det på sin höjd bli fråga om några tior i veckan. Men ändå var det fråga om att öka på skattesänkningens storlek totalt sett med åtskilliga hundra miljoner. Detta är, herr Kristiansson, sanningen om hur presentationen skedde under valrörelsen. Jag hörde den själv.
Herr talman! Nu riktade herr Feldt sin replik till herr Kristenson — han sitter här vid sidan om mig - i stället för till mig, men det ursäktar jag. Jag vill ändå alltjämt påstå att detta förslag i sina huvuddrag vilar på centerns och folkpartiets före valet deklarerade skatteförslag, och det tog väljarna ståndpunkt till i valet, det går aldrig att komma förbi. Vad jag vidare sade var att alla överföringar — och sådana har socialdemokraterna länge praktiserat — från högre inkomstskikt till sådana där skatten slår proportionellt, oavsett var den gränsen ligger, leder till att man beskattar hårdare i lägre inkomstskikt. Det bestred inte herr Feldt, och det håller jag honom räkning för.
Herr talman! Jag vill be om ursäkt för min felsägning. Det som var centerns problem under valrörelsen var just fördelningsprofilen på det skatteförslag som man redovisade, nämligen att det skulle I komma att visa sig — vilket också blev verklighet — att man för att komma = Sänkning av den överens med folkpartiet och moderaterna måste genomföra mycket stora = statliga inkomstskattesänkningar långt upp i inkomstlägena. skatten, m.m. Men sedan, herr talman, lyckades man i broderlig sämja klara upp problemet för centern genom att ge småföretagarna, däribland Sveriges lantbrukare, långt ner i inkomstlägena en extra skattesänkning på 400 kr. per år — som inte löntagarna får! Därmed var friden återställd och centern kunde känna sig nöjd. Jag anser att centerns löntagarväljare blev vilseledda genom den presentation som centern gjorde under valrörelsen.

Herr talman! Fröken Hjelmström har frågat mig om regeringen avser att efterkomma den samlade kvinnorörelsens och många andra organisationers krav på en ny sexualbrottsutredning i de stycken som opinionen brännmärkt utredningsbetänkandet Sexuella övergrepp. Efter att ha tagit del av den remisskritik och andra opinionsyttringar som riktats mot väsentliga delar av sexualbrottsutredningens förslag har jag kommit till den uppfattningen att det i förevarande skick inte bör läggas till grund för någon lagändring. Jag har därför för avsikt att inom kort begära regeringens bemyndigande att tillkalla en kommitté med uppgift att ånyo se över hithörande bestämmelser i brottsbalken. Kommittén bör ha parlamentarisk förankring, och givetvis bör kvinnor vara väl företrädda inom den. Med hänsyn till att kommittén kan utgå från det omfattande material som redan föreligger i ämnet förutsätter jag att dess arbete skall kunna bedrivas skyndsamt.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Sexualbrottsutredningen har i väsentliga delar kritiserats mycket starkt av framför allt kvinnorörelsen men också av andra organisationer för en syn på sexualiteten som präglas av fördomar och kvinnoförakt. Kritiken har av utredningens försvarare tolkats som rop på strängare straff och mer vedergällning. Det är naturligtvis helt fel. Vad kritikerna vänt sig mot är inte strafflindringen — tvärtom; långa och hårda straff kan aldrig leda till något vettigt — utan de bakomliggande motiven för strafflindringen, främst då den förstockade skrivningen om att våldtäktsoffrets handlande före gärningen kan göra offret skyldigt till brottet. Utredningen hävdar: I de fall som leder till övergrepp mot kvinnan har parterna på något sätt missuppfattat varandras intentioner. Det sexuella spelets regler har inte följts. Men vem har då bestämt dessa reaktionära spelregler? Enligt dem förvandlas männen till bestar som är offer för sina drifter. Och kvinnan är precis som i det ekonomiska livet en förbrukningsartikel. Utredningens syn i dessa stycken visar så klart sambandet mellan de ekonomiska frågorna och de sexuella. Ett ekonomiskt ojämlikt samhälle där kvinnan alltid skall stå till pass kan inte ha en jämlik sexualitet. Det är ett samhälle där kvinnan får sin identitet genom förtryckarna, vare sig det nu är på arbetsplatserna eller i hemmen, och där de kvinnor som söker skaffa sig en egen identitet på sina egna villkor förhånas, eftersom det står i strid med det sociala och ekonomiska mönstret. Jag ser justitieministerns svar som klart positivt och är glad att utredningen i vissa stycken skall omarbetas. Men det räcker naturligtvis kommer att få. Jag vill därför sluta med en fråga till justitieministern: Onsdagen den Får jag tolka svaret så, att våld och hot om våld mot en kvinna aldrig 15 december 1976 får ursäktas med hennes attityd eller handlande före övergreppet?

Herr talman! Herr Lundkvist har med hänvisning till vissa tidningsintervjuer och föredrag frågat mig om jag avser att ge jordbruksutredningen nya direktiv och i så fall vad den nya målsättningen för utredningens arbete blir. I de uttalanden som åberopas har jag inte talat om att ge jordbruksutredningen några nya direktiv. Svaret på frågan är därför nej.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för att jag fått svar på min fråga. Låt mig få börja med att konstatera att det, såvitt jag förstår, rått en betydande enighet om jordbrukspolitikens inriktning hitintills: att målet skall vara en jordbrukspolitik som tryggar vår försörjning med livsmedel, ger dem som arbetar i jordbruksnäringen del i den allmänna standardförbättringen och konsumenterna livsmedel till rimliga priser. Dessa mål, som grundar sig på 1967 års jordbrukspolitiska beslut, har förutsatt och kommer att förutsätta ett betydande engagemang från samhällets sida för att underlätta den rationalisering som alla i 1967 års beslut ansåg vara nödvändig. Redan i samband med detta beslut markerade dåvarande jordbruksministern att familjejordbruket för den framtid man kunde överblicka skulle komma att vara den dominerande företagsformen inom svenskt jordbruk. När sålunda jordbruksminister Dahlgren i sina föredrag talar om inriktningen på familjejordbruket som något nytt är detta fullständigt missvisande. Sedan 1967 har alla uppgörelser om jordbrukspriserna kunnat träffas utan strid, och de har vid samtliga tillfällen enhälligt godtagits av alla de tre borgerliga partierna och socialdemokraterna i riksdagen. Självfallet har denna betydande enighet om jordbrukspolitiken varit av stor betydelse för det svenska jordbrukets utveckling. Därför oroar och förvånar jordbruksministerns tal om en ny inriktning på jordbrukspolitiken. Nu svarar jordbruksministern att han inte i de tal jag åberopade sagt att han skall ge jordbruksutredningen nya direktiv. Men, herr jordbruks 7 minister, jag frågar ju eftersom jordbruksministern har sagt att vi skall få en ny inriktning av jordbrukspolitiken. Jordbruksministern har i sina föredrag och intervjuer talat om att bromsa rationaliseringen, öka det statliga skyddet för jordbruket och tillförsäkra jordbrukarna större förmåner. Resultatet av sådana åtgärder blir minskad lönsamhet i jordbruksnäringen och dyrare livsmedel för konsumenterna. Är det detta jordbruksministern menar med den nya inriktningen av jordbrukspolitiken? Skall vi i så fall få en ny jordbrukspolitik med en inriktning som är baserad på jordbruksministerns egna funderingar och uttalanden utan att konsekvenserna bl.a. för konsumenterna prövats av en allsidigt sammansatt utredning? Är det jordbruksministerns avsikt?

Herr talman! De uttalanden som jag gjort om en ny jordbrukspolitik bygger naturligtvis på regeringsförklaringens ord om inriktning på familjelantbruket. Det är många faktorer som kommer att påverka en sådan inriktning. Med dessa frågor arbetar dels jordbruksutredningen, dels även jordförvärvslagsutredningen. Utöver dessa utredningars arbetsresultat är det också en fråga om hur regeringen ser jordbrukspolitiken i ett större sammanhang: regionalt, nationellt och internationellt. Jag har tillåtit mig att i olika föredrag uttrycka den förhoppningen att det 1960-talstänkande som låg till grund för 1967 års jordbrukspolitiska beslut nu för gott skall stängas in i historiens skräpkammare. I dag är det väl ändå så, herr Lundkvist, att ingen vill framställa jordbruket som en svår belastning för samhällsekonomin och påstå att det exempelvis skulle vara en fördel att snabbt föra över arbetskraft från jordbruket till andra näringar, där den så att säga skulle vara mer lönsam i produktionen. Inte heller är det väl någon som i dag på allvar vill hävda att det är möjligt att i ett längre perspektiv importera billigare livsmedel från låglöneländerna. Det här förändrade synsättet är så avsevärt olika det som låg till grund för 1967 års beslut att enbart detta är en fullgod anledning att tala om en ny jordbrukspolitik. Jag tycker att herr Lundkvist skulle sätta värde på att jag inte förändrar jordbruksutredningens direktiv eller sammansättning. Att jag inte haft för avsikt att göra det beror på att jag utgår från att alla numera ansluter sig till en mer realistisk syn på jordbrukets betydelse regionalt, nationellt och internationellt. Därmed är det, herr Lundkvist, verkligen fråga om en ny jordbrukspolitik.
Herr talman! Det jordbruksministern nu talar om är inte en ny inriktning, utan det är fråga om en anpassning av den jordbrukspolitik som vi fört sedan 1967. Redan 1967 förutsatte vi att en sådan anpassning måste ske. Jordbruksministern har i sina föredrag sagt att en satsning på famil lisering som enligt hans mening varit utmärkande för de senaste årens Onsdagen den politik. Jag svarar nu, liksom jag gjorde i mitt inledningsanförande, att 15 december 1976 den strukturrationalisering som skett i första hand har varit en satsning — på familjejordbruket. Genomsnittsarealen i dag uppgår till 22 hektar. En — Om nya direktiv till genomgång av ägarstrukturen visar att åtskilligt återstår att göra när det — 1972 års jordbruksgäller att skapa bärkraftiga familjejordbruk. Det målet uppnår man inte utredning på den väg som jordbruksministern förordar i sina tal; nämligen att när en fastighet blir till salu skall man i första hand pröva om den bör upplåtas åt en ny brukare. Det målet uppnår man genom att först pröva om den fastigheten är av intresse när det gäller att skapa bärkraftiga enheter i området. Jordbruksministerns filosofi konserverar i första hand gamla ägostrukturer, och den kan komma att beröva aktiva jordbrukare möj ligheten att få den jord de skulle behöva. Jag frågar: Skall det bli ett servera gamla ägostrukturer? Jag skulle vilja ha ett svar på den frågan.

Herr talman! Varför är herr Lundkvist så ledsen eller upprörd över att jag har sagt att regeringen för riksdagen skall lägga fram ett förslag till nya riktlinjer för jordbrukspolitiken? Är det inte naturligt att man omprövar och anpassar fattade beslut till verkligheten, såsom denna uppenbaras för alla, tio år efter det att beslutet har fattats? Om jag får ge herr Lundkvist ett råd, skulle det vara att han bör vänta med kritiken mot mig och regeringen till dess att han har ett underlag i form av en proposition. Då kan herr Lundkvist möjligen ha anledning att kritisera. Men min förhoppning är att vi skall kunna bli eniga om den framtida jordbrukspolitiken. Den är alltför viktig både för vårt eget land och internationellt sett för att den skall användas som slagpåse i ett onödigt politiskt gräl.
Herr talman! Det är just det jag anser. Jag har hela tiden sagt att om man verkligen är inne på att ge oss en ny jordbrukspolitik, då är det ju närmast oanständigt att man skulle försöka lägga fram förslag till en sådan politik utan att en allsidigt sammansatt utredning fick möjlighet att bedöma de nya målsättningar som jordbruksministern eventuellt kan ha. Jag har alltså fått veta att jordbruksutredningen inte får några nya direktiv. Talet om en ny inriktning av jordbrukspolitiken borde därför rimligen kunna hänföras till den onyanserade propaganda som flera nya statsråd ägnar sig åt för att försöka stärka sin prestige inför de egna väljargrupperna. Osvuret är emellertid bäst. Jordbruksministern har i sina föredrag och intervjuer och här i dag hitintills ensidigt uppehållit sig vid jordbrukarnas krav och intressen i sammanhanget. Jag vill därför allvarligt erinra jordbruksministern om 49 att jordbrukspolitik inte bara är ett jordbrukarintresse utan också ett konsumentintresse. Avser jordbruksministern att föra en ny jordbrukspolitik, då är det från såväl jordbruksnäringens som konsumenternas synpunkt ett oavvisligt krav att en allsidigt sammansatt utredning får pröva konsekvenserna av jordbruksministerns tankegångar.
Herr talman! Menar herr Lundkvist att den utredning som tillsattes av hans företrädare som jordbruksminister, herr Ingemund Bengtsson, inte skulle vara allsidigt sammansatt? Jag tycker inte att det är otillständigt om vi får en ny jordbrukspolitik som skapar framtidstro även i skogsbygderna. Har herr Lundkvist verkligen glömt bort hela debatten från 1960-talet? Då talades det om hur åkerarealen skulle krympas, och lantbruksnämnderna redovisade på karta efter karta för län efter län hur stora åkerarealer som skulle tas bort ur produktionen. Aftonbladet exempelvis beskrev den glädjande folkvandringen från norr till de södra delarna av landet. Det talades om hur sockerbetsarealen skulle minska och hur vi skulle importera billigt socker från u-länderna. Man satte sin tro till hur det industrialiserade storjordbruket med fläsk och fjäderfäfabriker skulle förbilliga framställningen för konsumenterna. Har herr Lundkvist glömt bort den tidning som hans eget parti gav ut i valrörelsen 1966, där man sade att det här innebär det för konsumenterna om man följer den nya socialdemokratiska jordbrukspolitiken?